Herr talman! Jag skall be att få säga några ord beträffande reservationerna 1 och 3. Vad reservation 1 beträffar har mitt parti inte anslutit sig till den. Vi har emellertid klart för oss att narkotikaproblemet är ett av de stora problemen i vårt samhälle nu för tiden. Vi har också klart för oss att de åtgärder man vidtagit för att åstadkomma en framgångsrik behandlingsmetod i stort sett gett ganska dåliga resultat. Därför är det givetvis angeläget att varje uppslag att pröva nya vägar som kan ge bättre möjligheter att återföra narkotikamissbrukarna till ett mera normalt liv skall utnyttjas och alla nya uppslag som kan vara vettiga prövas. Narkotikavården är emellertid anförtrodd åt landstingen, och landstingen försöker vara vakna för de nya uppslag som kan komma och satsa på de nya möjligheter som verkligen förefaller kunna ge någon ytterligare lösning. Reservanterna säger — kanske med viss rätt — att socialstyrelsen nu föreslagit en fullständig översyn av statsbidragsbestämmelserna för att man skall kunna göra användningen av statsbidragsmedlen mera flexibel. Utskottet begärde emellertid redan föregående år en översyn av bidragsreglerna. Det står visserligen en ”redovisningsmässig översyn”, men jag föreställer mig att den skall kunna innefatta möjligheter som tillåter användning av statsbidragsmedlen på ett mera flexibelt sätt än hittills. I varje fall har jag fattat det så. Jag kan också säga att de försök som landstingen gör att finna nya vägar också är påtagliga. Jag har därför inte funnit anledning att ansluta mig till reservation 1, även om jag har starka sympatier för de tankar som ligger bakom denna. Beträffande reservation 3, som avser att man skall vidga direktiven för utredningen om sjukvårdskostnaderna och att man skall göra den till en parlamentariskt förankrad utredning, så är detta en uppfattning som jag i hög grad delar. Vi har också anslutit oss till denna reservation. I själva verket överensstämmer yrkandet i denna reservation med en reservation som vi framförde i anslutning till förslaget om den s.k. sjukronorsreformen. I det paket som sjukronorsreformen ingick i fanns också förslag om en utredning om sjukvårdskostnadernas utveckling. Jag framhöll i debatten i början av december förra året att det fanns ytterligare ett skäl till att just då ändra till en parlamentarisk utredning, nämligen det förhållandet att man under 1971 skall göra ett nytt avtal angående ersättningen för mentalsjukvården. Detta betyder att man över huvud taget skall komma överens om en fördelning av sjukvårdskostnaderna inom ett mycket stort område av sjukvården. I samband därmed vore det angeläget att frågan togs upp i sin helhet. Som herr Per Jacobsson nyss nämnde skjuter sjukvårdskostnaderna i höjden så oerhört snabbt att det är tveksamt om man med den nuvarande fördelningen av anslagen kan klara av situationen i framtiden. Staten kan på ett annat sätt än hittills behöva gripa in i kostnadstäckningen. Det vore angeläget att en parlamentarisk utredning fick ta hand om frågan om fördelningen av kostnadsansvaret mellan staten och landstingen bör ändras. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall be att få säga några ord med anledning av reservation 1 till statsutskottets utlåtande nr 177, dels därför att jag är motionär, dels därför att jag blev direkt upprörd efter att ha läst det brev som låg i samtliga riksdagsmäns postfack i dag. Föräldraföreningen mot narkotika, som är en seriös organisation, har tillställt oss detta brev, som är ett nödrop från förtvivlade föräldrar som inte vet vad de skall ta sig till för att hjälpa sina barn.

Dessa kan säkert inte förstå varför riksdagen åtminstone inte kan göra en opinionsyttring för att försöka få till stånd en allmän översyn av de regler som nu gäller för narkomanvård. De förstår säkert inte heller denna diskussion om kostnadsfördelningen «mellan =staten, landstingen och kommunerna. Vad de ser framför sig är de möjligheter som borde ges alla för att rädda stora skaror av ungdomar från narkotikamissbruk. Det förefaller mig ibland som om vi saknade fantasi i detta land att finna utvägar ur och lösningar på dessa mycket svåra problem. Genom välvilligt bistånd från riksdagens resebidragsfond fick jag möjlighet att i somras vistas några veckor i Japan. Genom pressen vet vi att man i Japan för ungefär fem år sedan hade ett fruktansvärt svår narkotikaepidemi, som man i alla fall i stort sett fick bukt med. Inom parentes vill jag säga att jag inte är övertygad om att vi skall gå till väga på samma sätt som där. I Japan gjordes en samlad aktion, som till att börja med gick ut på att höja straffen för narkotikalangning — man har över huvud mycket höga straff i Japan för olika brott, och till de svåra räknas narkotikabrott. Vidare stängde man gränserna i den mån det gick, ökade personalen för att kunna begränsa smuggling och införsel av narkotika och vidtog polisiära åtgärder som, i den mån det som meddelades mig var riktigt, var mycket effektiva. Poliserna slog helt enkelt en ring kring de narkotikanästen som de hade vetskap om. Sedan vägrades såväl inträde till som utträde från narkotikanästena. Ingen kom vare sig ut eller in. Detta resulterade så småningom i så svåra abstinensbesvär hos knarkarna att de gav sig och frivilligt underkastade sig vård. Detta Om samhällets vårduppgifter m.m. kan tyckas vara en omänsklig åtgärd, och den resulterade i att en hel del av de japanska fängelserna fylldes med knarkare. Men man fick dock bukt med sitt värsta narkotikaproblem. Jag vill, upprepar jag, visst inte säga att det är denna väg man skall slå in på i Sverige, och jag vill heller inte påstå att jag studerade det japanska systemet särskilt ingående. Vi måste dock här i Sverige försöka finna nya vägar och intensifiera den verksamhet som redan påbörjats för att få stopp på narkotikatillförseln till ungdomarna. Jag rekommenderar riksdagsmännen att läsa detta brev från Föräldraföreningen mot narkotika. Det är en mänsklig röst jämfört med det paragraftalande som förekommer i riksdagen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1, som innebär dels en opinionsyttring från riksdagen, dels en hemställan till Kungl. Maj:t att se över de regler som nu i viss mån kan försvåra vårdverksamheten.

Herr talman! När det gäller reservation 1 till statsutskottets utlåtande nr 177 kan man först konstatera att meningarna egentligen inte är delade i sakfrågan utan mera när det gäller formerna. Statsutskottets majoritet har inte på något sätt motsatt sig en snabb ökning av vårdresurserna för narkomanvård eller andra experimentella vårdformer. Tvärtom har riksdagen redan tidigare ställt sig bakom denna utveckling, och vi har ingen annan mening i dag. Detta kan emellertid knappast innebära att riksdagen skall förorda ytterligare statsbidragsformer. Det är sjukvårdshuvudmännen och respektive kommuner, dvs. kommuner utanför landstingen, som har vårdansvaret både organisatoriskt och ekonomiskt, och man har såvitt jag vet varit överens om denna ordning. Det skulle väl närmast vara att frånkänna sjukvårdshuvudmännen deras ansvar och intresse om riksdagen nu skulle gripa in i deras arbete på olika områden även om de framförda önskemålen är behjärtansvärda. Riksdagen har en gång bestämt att standardiserade statsbidrag skall utgå. Då kan man inte undanta enskilda områden från denna princip, utan reglerna bör omfatta hela området. Vi har ju inte bara narkotikabekymmer, Det finns även andra berusningsmedel som kan vålla lika stora och till och med större problem, även om dessa medel inte kommit att beröras så mycket i denna diskussion. Vi behöver därför få en översyn och redovisning i hela denna fråga, vilket utskottet också begärde förra hösten. Vi förväntar oss att få en sådan redovisning i nästa års statsverksproposition. Herr Per Jacobsson stöder sig på socialstyrelsens yttrande. Styrelsen har varit mycket välvilligt inställd, och det är även utskottsmajoriteten. Men om herr Jacobsson läser ett annat avsnitt av socialstyrelsens yttrande skall han finna att socialstyrelsen anför följande: ”Ett bidrag till nämndens uppsökande verksamhet i förhållande till endast en av de olika handikappgrupperna skulle vålla vissa administrativa svårigheter. Även om dessa kunde överbryggas, kan socialstyrelsen ej finna tillräckliga skäl att urskilja narkomanmissbrukarna från övriga vårdbehövande grupper och ge nom ett statsbidrag markera deras hjälpbehov såsom mer angeläget än andras.” Det är i stort sett detta som har utgjort grunden för utskottsmajoritetens ställningstagande i detta stycke. Fru Hamrin-Thorell talar om det brev som har utdelats till riksdagsmännen i dag. Det har jag tyvärr inte läst. Tyvärr kommer sådana opinionsyttringar till riksdagsledamöterna som regel i elfte timmen, till och med senare. Om de som vill uppvakta oss kunde bestämma sig för att göra det i så god tid att deras synpunkter kunde bli beaktade vid utskottsbehandlingen skulle sådana meningsyttringar kunna få någon betydelse, men vid ett tillfälle som detta kan de knappast få det eftersom brevet kommit så sent att vi inte ens hunnit ta del av det. Landstingen och kommunerna är som sagt sjukvårdens huvudmän, och riksdagen har väl svårt att ingripa i deras arbete. Jag vet att på sina håll har landstingen gjort stora insatser för att söka komma till rätta med narkotikaproblemet.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 Beträffande reservation 2 har vi i stort sett varit eniga inom avdelningen och utskottet. De frågor som har förts fram och de förslag som ställts innebär att reservanterna vill göra Kungl. Maj:t uppmärksam på vissa ting. Reservanterna vill ha till stånd ett hälsooch sjukvårdspolitiskt program, Det arbetet sysslar man ju redan med. Inom regeringen, socialstyrelsen, landstingen och annorstädes är man i gång med detta arbete. Vi har därför litet svårt att förstå vad man skulle vinna med den föreslagna åtgärden. Slutligen föreslås i reservation 3 — och på denna punkt är den borgerliga sidan enig — att sjukvårdskostnadsutredningen skulle få en parlamentarisk förankring och att denna utredning skulle gå direkt på de slutliga målsättningarna. Majoriteten anser att den nu pågående expertutredningen bör lägga fram sina kalkyler och redovisa sina synpunkter och att man sedan med hjälp av detta grundmaterial bör bedöma hur det fortsatta arbetet skall bedrivas. Detta förefaller oss vara den naturliga gången, när expertutredningen nu är i gång med sitt arbete. Majorite ten har därför inte ansett det vara någon vinst med att nu begära en ändring av utredningen till en parlamentarisk utredning. Vi tror att ett genomförande av ett sådant förslag skulle fördröja behandlingen av ärendet i stället för att påskynda det, och det kan väl inte vara meningen. Jag ber att få yrka bifall till statsutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Herr Rikard Svensson säger att utskottet inte motsätter sig en ökning av vårdresurserna. Det är väl riktigt; man har naturligtvis ingenting emot att landstingen och sjukvårdshuvudmännen utvidgar sin verksamhet på detta område och kanske också utvidgar den till nya områden. Men vad man motsätter sig är en utvidgning av statsbidragsmöjligheterna, vilket ju självfallet i sin tur också kan bidra till en begränsning av en utökning av vårdformerna. Detta är i varje fall inte ägnat att stimulera landstingen, kommunerna och sjukvårdshuvudmännen att anstränga sig på denna punkt. I fråga om den uppsökande verksamheten har ju socialstyrelsen uttalat tveksamhet, och vi har inte heller vidhållit motionsyrkandet på denna punkt. Det är inte heller alldeles riktigt när det sägs att utskottet föregående år begärde en översyn av statsbidragsbestämmelserna — herr Svensson var inne på den frågan, och den berördes också av herr Kaijser. Det var väl så att utskottet begärde en redovisningsmässig översyn av bidragsreglerna — och det är egentligen någonting annat. Jag tycker nog att det är riktigt — det råder inga delade meningar därom, och jag upprepar det ännu en gång — att det är sjukvårdshuvudmännen som i första hand är ansvariga för vården och de olika åtgärderna på detta område. Men jag vågar ändå säga att det kan vara anledning även för staten och samhället att ägna särskild uppmärksamhet åt narkomanvården, som i så hög grad berör oss alla, eftersom missbruket av narkotika innebär en samhällsfara av stora dimensioner. Bidragen till narkomanvård är ju knutna till de villkor som gäller för nykterhetsvården. Vi har den uppfattningen att denna sammankoppling med nykterhetsvården ur flera synpunkter inte är lämplig med hänsyn till de särskilda villkor som gäller just för denna vårdform. Herr talman! Jag skulle ha haft anledning att göra några kommentarer även på andra punkter, men jag avstår därifrån av tidsskäl.
Herr talman! Jag skall bara lägga mig i debatten på en enda punkt. Herr Rikard Svensson kommenterade den föräldraaktion som här har omtalats med att säga att den opinionsyttringen kommit för sent för att påverka utskottsbehandlingen. Jag tycker inte att det är rimligt att anföra denna enda synpunkt från kammarens sida att läsas av dessa mödrar som i dag står utanför riksdagshuset när de eventuellt tar del av kammarens protokoll. Det kan naturligtvis formellt vara riktigt att göra det konstaterande som herr Svensson här gjorde.

Jag är övertygad om att även herr Svensson instämmer i detta. Alldeles oavsett hur vi röstar i fråga om den reservation som fru Hamrin Thorell och herr Per Jacobsson talat för borde vi vara ense om att med respekt Om samhällets vårduppgifter m.m. och sympati bemöta opinionsyttringen i dag från dessa föräldrar och försäkra, att vi är beredda att göra allt vi kan för att hjälpa dem och andra föräldrar som råkar i en liknande situation.

Herr talman! Fru Ulla Lindström och jag har i den föreliggande motionen begärt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t uttala sig för en statlig medverkan till restaureringen av Gamla Stan. Utskottet har i frågan skrivit mycket positivt, ja herr talman, till och med så positivt att det i verkligheten måste bli ett för riksdagen bindande uttalande om det statliga engagemanget i Gamla Stans bevarande, sanerande och upprustande. Men den positiva skrivningen resulterar i platt intet och utskottet lyckas i sista stycket slå på den välkända stämpeln ”utredning pågår”. Vad som nu behövs i fråga om Gamla Stan är konkret handling. Ord, ord och åter ord stöttar inte upp de medeltida husen, och fraser från utskottets sida hjälper inte till att skapa människovärdiga bostäder i en tyvärr förslummad, oersättlig miljö. Utredningarna om Gamla Stan är decennier gamla. För några år sedan fick man ett påtagligt bevis för hur bråttom det i verkligheten är. Man måste ome delbart investera miljoner för att inte Slottet bokstavligt talat skulle rasa ihop och halka ut i Strömmen.

Jag har med detta inlägg bara önskat beklaga att utskottets positiva skrivning inte resulterat i ett bifall till hemställan i motionen. Jag kan emellertid, herr talman, inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än som i verkligheten bindande för statens fortsatta engagemang i räddandet av Gamla Stan. Någonting annat skulle vara otänkbart och en skamfläck för hela vårt land. Jag har, herr talman, tyvärr inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle väl egentligen inte ha någon anledning att begära ordet, eftersom herr Berglund inte ställde något yrkande. Herr Berglund konstaterade att utskottet har haft en mycket positiv inställning till frågan om sanering av Gamla Stan, och det vill jag gärna betyga. Statsutskottets femte avdelning, som har realbehandlat frågan var enstämmig och mycket positiv till att någonting skall hända härvidlag. Men herr Berglund anförde att vi trots vår positiva inställning ändock skulle ha halkat in på den gamla vanliga motiveringen att utredning pågår för att få ett avslag. Jag vill med bestämdhet säga ifrån att utskottsavdelningen inte har tagit det såsom en förevändning för att komma ifrån frågan. Situationen är faktiskt den att två utredningar pågår — bland annat saneringsutredningen, som via fjolårets riksdag har fått i uppdrag att undersöka problemen när det gäller Visby. Avsikten är att de förslag som utredningen kommer att lägga fram skall göras så generella att de även blir tillämpliga på Gamla Stan i Stockholm. Vi vet också att utredningen kommer att arbeta skyndsamt. Över huvud taget är det väl nödvändigt, att i botten för ett ställningstagande ha en utredning och ett förslag. Det är den nödvändigheten som gör att utskottet anser att det måste avvakta utredningsresultatet. Det är alltså inte — det vill jag än en gång stryka under — någon förevändning för att komma ifrån frågan. Vi anser nämligen, vilket har full täckning i vad utskottet skriver, att detta är en angelägenhet som naturligtvis i första hand rör Stockholms stad, men att det också är av intresse för hela riket att av historiska och kulturhistoriska motiv slå vakt om Staden Mellan Broarna. Herr talman! Med dessa förtydliganden ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Vad jag tänker säga om den ekonomiska politiken och det nuvarande ekonomiska läget är i första hand uttryck för min uppfattning som ekonom av facket, och jag säger det utan sidoblickar på det politiska. Vi har i dag, herr talman, i vårt land ett läge, i vilket utomordentligt höga krav på ökade inkomster av alla slag reses från i första hand löntagarorganisationernas sida. Det kan starkt ifrågasättas om svenska folket i gemen är fullt medvetet om vad man håller på att göra.

Avtalsläget för dagen är att organisationerna — LO, TCO, SR, SACO — har rest krav som rör sig kring ett par tiotal procent. När inkomstsumman i dagens läge är ungefär hundra miljarder kronor, så betyder det att man kräver att få 10—20 miljarder mer att röra sig med. Under det gångna året har priserna, uttryckta i konsumtionsprisindex, gått upp med över 7 procent. Vi vet alla att priserna nästa år genom momsen och på andra sätt kommer att trappas upp högst väsentligt. Jag dristar mig inte att nämna någon särskild siffra, men var och en kan tänka själv och dra sina egna slutsatser om den sannolika utvecklingen på inflationsområdet under nästa år. Personer i högt uppsatt och ansvarig ställning har nyligen sagt att det kan befaras att inflationen kommer att gå vidare i väsentligt snabbare takt än under tidigare år av det gångna decenniet. Har detta läge konsekvenser även för statens del? Ja, enligt min mening har det konsekvenser alldeles klart. En betydande del av svenska folket är anställd i statens tjänst, en betydande annan del är anställd i offentlig tjänst i kommunerna, som i sin lönepolitik är sammanknutna med de statliga tjänstemännen. För statskassans del måste en kraftig lönehöjning också få konsekvenser, konsekvenser som träffar skattebetalarna. För att hantera detta problem har det inrättats ett särskilt organ med särskilda uppgifter, nämligen riksdagens lönedelegation. Lönedelegationen har riksdagens fullmakt att godkänna löneöverenskommelser. Lönedelegationen är medveten om att en procents höjning av lönerna kostar 100 miljoner kronor för statskassan. Vad lönedelegationen beslutar blir alltså i praktiken en utgift för skattebetalarna. Enligt bestämmelserna för lönedelegationen föreligger sekretess när det gäller innehållet i det som diskuteras i lönedelegationen, men däremot inte när det gäller formerna. Det kan vara av intresse att något röra vid hur lönedelegationen fungerar.

Ett principbeslut kan alltså ha konsekvenser i fråga om ökade lönekostnader som för statens del skulle kunna uppgå till en å två miljarder kronor i det läge där vi i dag befinner oss. I ett tidigare sammanhang — det var förra gången som en lönerörelse hade avslutats — har jag i denna kammare påtalat vad lönehöjningarna = totalt skulle komma att kosta skattebetalarna i ökade skatter. För den period det gällde kom jag då, om jag minns rätt, till en summa av 6 miljarder kronor, och det var en uppskattning som ingalunda var felaktig eller orealistisk på något sätt. Vi har fått dessa ökningar för statskassan. Det är väl inte så märkvärdigt om det då också reses krav på att skatterna skall höjas så att staten kan betala sina räkningar, kan betala ut sina löner. Men det sätt på vilket lönedelegationen fungerar är, för att uttrycka det tillspetsat, något av en parodi på utgiftsgranskning. Jag skall för min del lämna lönedelegationen, men jag tror att det finns anledning för den nya riksdagen att ta sig en titt på lönedelegationens sätt att arbeta för att få den att fungera på ett bättre sätt som granskare av statens utgifter, vilka också är grundläggande för de skatter som avkrävs svenska folket. Efter att ha sagt detta övergår jag till det läge som nu är aktuellt. Frågan är om vi har råd att bevilja oss så väldiga ytterligare penninginkomster som här ifrågasätts. Avgörande för detta är i sista hand, nolens volens, hur det går i vår utrikeshandel. Prognosen, sådan den presenterades av konjunkturinstitutet för ett år sedan och därefter i den preliminära nationalbudgeten, gick ut på att man skulle få en förbättring av handelsbalansen i förhållande till året dessförinnan i storleksordningen 500 miljoner kronor. Jag tillät mig då att säga att importprognosen enligt min uppfattning var friserad. Det är ett hårt ord. Men i dag kan vi konstatera vad som inte var så svårt att räkna ut vid den tidpunkten, nämligen att verkligheten inte skulle gestalta sig på det sätt som prognosen angav. I själva verket har verkligheten till och med blivit något ogynnsammare än vad åtminstone jag vid den tidpunkten kunde räkna fram. Nu redovisas ett underskott i handelsbalansen, vilket sannolikt — året är ju ännu ej slut — kommer att uppgå till 1300 miljoner kronor. Denna erfarenhet av det gångna året borde enligt min mening säga oss att den prognos som görs i dag för 1971 borde göras med särskilt stor omsorg. Konjunkturinstitutet har lagt fram en kalkyl över vad man tror kommer att hända nästa år. Jag undrar om jag talar osanning om jag säger — jag har inte kunnat kontrollera det — att för första gången i historien, eller i varje fall i de senaste decenniernas historia, redovisas nu en positiv handelsbalans, nämligen ett överskott på 200 miljoner kronor. Den som vill tro på detta må göra det! De siffror som presenteras är utom ordentligt optimistiska, när man säger att vår export kommer att stiga våldsamt — exportvärdet kommer att gå upp, men importvärdet kommer inte att göra det, i varje fall inte tillnärmelsevis i samma takt. Exportvärdet går alldeles säkert upp nästa år, kanske till och med mer än de 4 miljarder kronor som nu beräknas. Vi kan i viss mån vara optimistiska på den punkten. Men varför skulle då importen stagnera just nu? Även i våra exportvaror ingår ju till icke ringa del sådant som är ren importvara. Exporterar vi en bil, så ingår ju i själva bilen en mängd metall — koppar, för att ta ett näraliggande exempel — som är en ren eller praktiskt taget ren importvara. För att exportera är vi tvungna att importera. Det är ett av de problem som Storbritannien haft att kämpa med ända sedan andra världskrigets slut, nämligen att för att kunna öka sin export måste man öka sin import, för att öka sin import måste man öka sin export. Läget är detsamma, fastän kanske inte fullt så prononcerat, i vårt land. Men det finns väl ett viktigare skäl att fråga sig varför importen skulle stagnera nästa år, när löntagarna nu inbillas att de skall få nya pengar i storleksordningen många, många miljarder kronor. Hur skall detta betalas? Nog är det väl ändå så i vårt land, liksom i alla andra länder och i alla tänkbara sammanhang, att det någonstans finns någon eller några vilkas uppgift är att tänka över situationen och försöka föreställa sig vad som ligger framför oss. Det är för detta ändamål vi exempelvis har tillsatt en långtidsutredning, vilken för övrigt fick sina synpunkter framförda häromdagen. Men det finns väl också för detta ändamål en finansminister med medhjälpare i ett finansdepartement, en riksbankschef och bankofullmäktige, vilkas uppgift är att hålla ett vakande öga på vår ekonomiska utrikessituation. Men när dessa människor har att tänka, letar de också efter möjliga utvägar ur problemen. Det är dessa utvägar vi har fått antydningar om, och de förtjänar också att något kommenteras. Det talas nu i starka ordalag om att när svenska folket inte kan betala för sig självt, inte kan betala för all den höjda standard det kräver, så skall någon annan göra det. Det är ytterst modernt att tala om att vi skall låna utomlands för att kunna fortsätta att leva bättre än andra folk. Ja, den frågan är rest i en lång rad olika sammanhang. Bland annat är den rest i valutastyrelsen för 11 månader sedan när styrelsen ifrågasatte konsekvenserna av en långfristig och omfattande utländsk upplåning. Man var betänksam men lade ändå ett ord för en upplåning, och många kände den söta lukten. I valrörelsen spelade talet om upplåning en stor roll. Man lovade svenska folket att miljarder skulle upplånas utomlands. Det fanns sådana att hämta där tros det. I Industriförbundets höstskrivelse sades också att det fanns mycket pengar att låna utomlands. På Bankföreningens senaste årsmöte ifrågasatte ordföranden i långtidsutredningen att vi skall låna utomlands för att betala u-hjälpen. Ja, lånar vi inte redan nu? Jo, det gör vi i allra högsta grad. Vi tar leverantörskrediter. Upplåningen i form av leverantörskrediter uppgår i år till en å två miljarder kronor — redan till dags dato. Till detta kommer också en viss långfristig upplåning utomlands på några hundra miljoner kronor. Detta väcker en del frågor: Vem är det som lånar, och vem eller vilka är det som eventuellt skall låna? Ja, man kan direkt peka ut två grupper; den ena är staten och den andra är de enskilda företagen. Den som skall låna måste i de flesta fall ställa en pant. Det är sällan någon vill låna ut utan att få en säkerhet i någon form. Vad kan den svenska staten pantförskriva? Vad har den att pantförskriva utomlands? Ambassadbyggnader? Har svenska staten över huvud taget några tillgångar utomlands att pantförskriva? Nej. Har svenska staten någonting som skulle kunna pantförskrivas här hemma? Ja, inte är det väl mycket; något kanske. Det fanns en tid på världen — jag skämtar inte — när LKAB:s gruvor faktiskt var föremål för pantförskrivning. Det ligger långt tillbaka i tiden — under förra seklet. Jag skall strax återkomma till pantförskrivningen från andra utgångspunkter. Om man nu skall låna utomlands, får det förutsättas att man måste betala ränta, och det kan då också vara av intresse att något så när ta reda på räntans höjd utomlands. Vad kostar det om vi skulle gå ut och låna?

Det är således 1 å 2 procent högre än vad vi tillämpar i vårt land. Till yttermera visso innebär detta att vi tvingas inteckna framtida exportinkomster. Detta framhåller också valutastyrelsen alldeles korrekt i sin berättelse i januari. Men finns det inga möjligheter att klara detta problem på andra vägar, och vilka skulle de i så fall kunna vara? Jo, sådana finns verkligen. De är inte så stora men de existerar. Riksbanken har exempelvis en del lånemöjligheter. Där skulle det alltså kunna gå. Men det kan vara av intresse att veta hur mycket det rör sig om. Riksbanken har ett swap-avtal med Federal Reservesystemet i Amerika. För inte så många dagar förekom en, som det visade sig, oriktig uppgift i tidningarna om att denna swap-kredit hade utnyttjats. Detta har efteråt dementerats, och det finns ingen anledning att betvivla denna dementi. När valutastyrelsens chef, vice riksbankschefen Joge har sagt att det var ett misstag, är det naturligtvis så. Det som ligger närmast till hands är att utnyttja swap-avtalen, och utomlands gör man också det. Sedan finns också möjligheten att utnyttja internationella valutafonden till någon del, och dessutom får vi de SDR krediter som delas ut en gång om året. Det finns ännu en möjlighet. Den kanske kan förefalla chockerande, men den har faktiskt någon gång i forna tider varit uppe till diskussion, även om jag inte tror att vi i vårt land har begagnat den, nämligen att pantförskriva guldkassan. Det är som jag sade någonting mycket ovanligt, men rent formellt finns möjligheten. Totalt sett skulle det kunna röra sig om för swap-avtalen 500 miljoner kronor, för internationella valutafonden cirka 700 miljoner kronor, alltså litet över en miljard. En pantförskrivning av guldkassan skulle ge en halv till högst en miljard. Av dessa siffror ser man storleksordningen. Det är också intressant att studera hur behoven ser ut enligt långtidsutredningens räkneexempel, som anfördes på Bankföreningen den 6 november. Där hade man att utgå ifrån att vi i år ligger på en upplåning av bortemot två miljarder. Den siffran har faktiskt nämnts. Sedan sägs det alltså här att man skall sträva att nå en balans i betalningarna enligt två olika alternativ, 1973 respektive 1975. Det låter bra. Hur det skall gå till får vi väl se när långtidsutredningens betänkande föreligger. Ännu är det inte tillgängligt. Jag får vid detta räkneexempel ta dagsläget till utgångspunkt. Vi tänker oss fram tre respektive fem år i tiden, utan att någonting görs för att vi skall få klart för oss vad vi behöver rätta till. 1971 skulle det röra sig om ett underskott på 2,2 miljarder, ceteris paribus, som det brukar heta — allt i övrigt lika — 1972 ett underskott på 2,5 miljarder och 1973 ett underskott på 2,8 miljarder, sammanlagt 7,5 miljarders underskott i bytesbalansen. Beträffande alternativet 1975 har vi att utgå från 1973-alternativet och fortsätta ytterligare två år. Då får vi lägga till ytterligare 3 miljarder per år och kommer upp i över 13 miljarder sammanlagt. Vi har alltså möjligheter till upplåning, enligt detta ytterligt stiliserade exempel, på omkring ett par miljarder — och behov på mycket över 10 miljarder. Klarar vi verkligen en sådan ekvation? Som jag ser saken, måste politiken läggas på ett annat sätt, så att vi kan betala våra räkningar i förhållande till främmande länder. Det är ett conditio sine qua non — ett ofrånkomligt villkor. Staten kan uppenbarligen inte klara det här problemet, vilket torde framgå av vad jag redan har sagt. Nå, kan det enskilda näringslivet göra det? Det är klart att affärsmässig upplåning är normalt och ingenting som i och för sig behöver föranleda oro eller tvekan. Det är helt klart att mycket av svensk export till och med borde finansieras utomlands. Så är exempelvis fallet med de båtar som vi bygger och skickar ut ur riket. De bör rimligen finansieras utomlands, efter de inte går i svensk tjänst. Det är väl inte uteslutet att vi på den punkten också får en utveckling åt det hållet, att det inte skall bli de svenska varven och den svenska obligationsmarknaden som skall stå för finansieringen av båtar som går i norsk, tysk, engelsk, liberiansk eller vad det kan vara för tjänst.

Sedan har vi ytterligare ett problem i sammanhanget, och det är förhållandet till EEC. Var finns det i dagens Ang. den ekonomiska politiken värld en kapitalmarknad att låna på? Den vanligast åberopade och den största är naturligtvis eurodollarmarknaden. Men eurodollarmarknaden får sina resurser i allt väsentligt från den europeiska kontinentens länder, alltså EEC länderna. Dessa är de stora kapitalleverantörerna i dagens läge. Förenta staterna har i stor utsträckning replierat på denna marknad för sin betalningsbalans. Det är väl inte heller uteslutet att vårt land kan göra det i viss utsträckning. Därvidlag blir naturligtvis vårt förhållande till EEC av stor betydelse.

Detta är i dagens läge en kamp i andens och idéernas värld som vi ser kommer till uttryck ibland i uttalanden. Jag hänvisar därvidlag till den diskussion som i Dagens Nyheter i förra veckan och även i söndags har ägt rum mellan riksbankschefen och Bankföreningens ordförande. Jag skall inte gå in mycket på denna diskussion, men jag skall göra vissa reflexioner med anledning av läget på kreditmarknaden. Det är mycket vanligt att tala om att vi i Sverige nu har skyhöga räntor, som det heter. Så är knappast fallet. Räntorna är i dagens Sverige för det första avdragsgilla vid beskattningen för låntagaren. För det andra sköter inflationen, så som den fungerar, om att den som lånar pengar alltid har en icke oväsentlig favör.

Låt mig också peka på att det finns ett land som jag nyligen med riksdagens välvilliga medverkan har besökt, där man kan ha någonting att lära även européer. Detta land är Brasilien. Räntorna där löper inte per år utan per månad. Man räknar alltså inte ens i årsräntor som vi gör utan i månadsräntor. Översatt till årsränta ligger dessa på 24 å 26 procent, att jämföra med de vanliga räntorna, alltså inte överräntorna, i vårt land. Denna som det kanske kan tyckas höga ränta är i Brasilien icke någon orimlig ränta, ty den består av två element, dels någonting som heter correacao monetaria, dvs. penningvärderättelse, dels ränta i vanlig mening. Denna correacao monetaria är avpassad så att den nästan skall svara mot inflationsgraden i samhället, som för närvarande ligger vid ungefär 20 procent för ett år — i fjol och i år har det varit på detta sätt. Men i Brasilien har man bringat ned inflationstakten från 100 procent 1964 till 20 procent för närvarande.

Den uppmärksamme läsaren kan finna att duellen Åsbrink—Thunholm i Dagens Nyheter om specialinlåningen i bankerna och de räntevillkor som där gäller just tangerar de problem som jag här har pekat på. Låt mig få tala om att den högsta tillåtna utlåningsräntan i bankerna i Brasilien är 12 procent. Det finns väl ingen möjlighet för bankerna att skaffa pengar och låna ut dem till 12 procent, när penningvärdekorrektionen plus normal ränta ger i övrigt räntor på 24—26 procent. Men det finns där, om jag så får uttrycka mig, dels en bankdisk utåt själva huvudgatan, dels en bakdörr in från bakgatan, där banken har möjligheter att driva rörelse på mera realistiska villkor. Jag kanske kan få peka på att herr Strängs spel om skatteutbetalningsmedlen i alla fall kostar 16,5 procent, nämligen 7,5 procent vanlig bankränta, 5 procent ränta såsom kompensation för penningvärdefallet, får vi väl säga, och 4 procent för att man skall få deltaga i ett lotteri. För statskassan medför det en kostnad på 16,5 procent. Det kanske är herr Strängs lilla bakdörr i all anständighet. Hur ter sig de närmaste utsikterna på kreditmarknaden? Vi kan se av den rapport som står i dagens tidningar att statskassan den gångna veckan haft ett utgiftsöverskott på nära 4 miljarder kronor. Nu spelar detta inte så stor roll, eftersom intäktsöverskott förekommer andra veckor. Men för november månad blir det väl inte mer än att debet och kredit går ihop precis i bästa fall. I december tillkommer alla de utgifter som följer av skatteåterbetalningen plus de utgifter som staten normalt har för sina löner, inköp och annat sådant. I december sker ingen skatteuppbörd av samma slag som i november. Det är väl inte någon orimlig tanke att det kan röra sig om ett par tre miljarder kronor i utgiftsöverskott under december. Dessa pengar kan staten i dagens läge inte uppbringa på annat sätt än genom att gå till riksbanken. Då kommer pengar ut i rörelsen. Vi får alltså en skenbar lättnad i bankerna och på penningmarknaden över huvud taget, och därav kan det naturligtvis också bli en temporär lättnad i det s.k. räntetrycket. Kommer nu detta att betyda ett sammanbrott för kreditåtstramningen, därför att man tillfälligt får pengar ut i marknaden? Kommer det liksom i Västtyskland, där diskontot sänktes i går, att leda till diskontosänkning också i vårt land? Då blir det paradoxalt nog så, sett i det korta tidsperspektivet, att en svag finanspolitik med ett stort utgiftsöverskott, som skapar en lättnad på kreditmarknaden och en riklig penningtillgång, leder till en försvagad kreditpolitik. Men under vintern och våren har vi säsongmässigt alltid ett utflöde av valutor. Det skapar brist på pengar i och för sig. Vidare har vi längre fram — i mars, april och maj — stora skatteinbetalningar, som gör att det blir ont om pengar; mycket ont om pengar, har man anledning att befara. Skall då räntan gå upp igen, om den eventuellt skulle gå ner dessförinnan? Eller blir resultatet att vi nu lägger grunden till en valutakris? Det förekommer redan spekulationer utomlands om att en valutakris ligger inom räckhåll för det svenska samhället nästa år. Huruvida det blir så eller inte vet inte jag och ingen annan i denna kammare, men det finns kanske anledning att vara någorlunda uppmärksam på att även den faran kan bli akut. Jag föreställer mig att någon gång vid årsskiftet kommer riksbanken att få skicka ut ungefär 130 miljoner av sin redan knappa guldkassa — alltså 10— 11 procent av den — enligt ett åtagande som vi gjort att sända över detta guld till internationella valutafonden. Men samtidigt får vi vid årsskiftet en liten tröst i form av SDR-krediten på 190 miljoner. Det är naturligtvis en svår avvägning för dem som makten och ansvaret haver att i det här läget ta ställning i frågor om kreditpolitik, statsutgifter, skatter och annat.

Det är av den anledningen som jag har tagit mig rätten och friheten att tala så länge till kammarens ledamöter om den här problematiken. Jag kan inte lämna några entydiga svar, men jag anser att det är Ang. den ekonomiska politiken viktigt alt inte fördölja hur läget ser ut.

Jag yrkar bifall till den reservationen. Under punkten B, som gäller frågan om ett värdefast lån — det är väl inte någon stor fråga —, har de borgerliga representanterna i utskottet vunnit, och det föreligger alltså en socialdemokratisk reservation. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Under punkten C har jag tillsammans med mina partikamrater i utskottet en reservation, som föranleder att jag nu också säger några ord om bostadspolitiken och bostadskreditgivningen. Svenska folket har — såsom framhålles i reservationen — lyckats manövrera oss in i ett läge som innebär att en allt större del av kapitalmarknadens resurser reserveras eller, som det heter, prioriteras för bostadsändamål Det anses i dagens läge att 60 procent av nytillskotten på kapitalmarknaden måste gå till bostadsändamål. Samtidigt krymps näringslivets möjligheter att lånevägen skaffa de erforderliga pengarna för utbyggnad. Det beräknas att härvidlag en nedskärning har skett till 14 procent från, för bara två år sedan, 36 procent av hela kreditvolymen. Denna politik, med sitt inslag av prioritering, håller på att fullständiigt snedvrida den svenska kapitalmarknaden. Detta har vi påtalat i reservationen. Det finns anledning för mig att speciellt ta upp den här frågan med hänsyn till de överenskommelser rörande kreditgivningen till bostadsändamål som träffades i fjol och som brukar träffas omkring varje årsskifte. Den här frågan blir alltså aktuell — om den inte redan är det — inom allra närmaste tiden. Det finns en teori som säger att vi klarar problemet på ett mycket enkelt sätt genom att inte röra vid bostadsbe hoven på kreditmarknaden — vi tillgodoser dem på samma sätt som vi tillgodoser kommunernas, statens och även näringslivets behov genom att vidga kreditvolymen. Detta måste förutsätta att det finns en väldig massa pengar, att det finns pengar någonstans som tydligen någon, av obegriplig anledning, håller undan. Den uppfattningen delar jag inte, av det skälet att vårt valutatillflöde inte är sådant att det ger tillräckligt med pengar. I en sådan situation måste man också överväga huruvida inte en omfördelning inom själva kreditvolymen är motiverad; om det inte också är en absolut nödvändighet, såväl på kort som på lång sikt, att låta näringslivet få krediter, få kapital, till sina investeringar. Naturligtvis är detta en bedömning där ingen med säkerhet kan säga, att han vet bättre än någon annan. Men min uppfattning är i varje fall den att man måste föra en stram politik, att man helt enkelt inte kan — jag har gång på gång sagt det — med kredit ersätta sparat kapital. Man kan driva på inflationen med krediter — det är ingen konst — men det går inte att lyfta sig själv i håret. En omfördelning av långivningen till förmån för i första hand industriinvesteringar synes i vart fall mig befogad i dagens läge. Frågan är hur situationen i landet på detta viktiga område då kommer att påverkas. Vi river kolossalt många hus, som rimligtvis — med relativt små insatser — skulle kunna göra tjänst ytterligare kanske fem eller tio år. Jag kan inte se annat än att den enskilda människan får rätta sig efter tillgångarna. Har jag inte råd att köpa en ny kostym sliter jag på min gamla. Jag lagar den i framändan och i ärmarna. I gamla tider vände man på kostymen. Det gör vi kanske inte nu för tiden. Men det bör finnas möjligheter att slita något mer på realkapitalet än vi gör, och det tar ingen egentligen allvarlig skada av. Vi kan låta bli att riva så mycket som vi gör och ändå ha ett bostadsbestånd som ger människor tak över huvudet i lika stor utsträckning som med ett upptrissat byggande. Herr talman! Jag har talat ganska länge och skall inte besvära kammarens ledamöter så mycket mer i fortsättningen. Men enligt min uppfattning behöver svenska folket en stram linje i detta läge. Vi måste sätta våra mål för den närmaste framtiden med litet större uppryckning, med litet större stramhet och litet större stolthet. Jag anser att det vore förkastligt om vi gav oss in i och våra swap-avtal. Vi bör inte ta en statlig upplåning utomlands annat än via de internationella organisationerna och våra swap-avtal. Vi bör inte ta en privat upplåning utomlands annat än på strikt affärsmässiga villkor, och valutaregleringen behöver moderniseras. Vi bör inte pantsätta svensk egendom. Vi bör föra en stram kreditpolitik, Vi bör inte experimentera med krediterna på detta område innan vi är säkra på att valutaläget har svängt till det bättre och att faran för valutakris är säkert överstånden. Vi bör uppmuntra sparandet, så att vi kan få fram kapital utan att behöva använda oss av inflationens tvångssparande. Vi bör föra en stram budgetpolitik och vi bör uppstrama lönepolitiken. Det kan inte vara sunt och riktigt att gå ut till människorna och lova dem guld och gröna skogar när det inte finns något sådant att ge. Vi bör också föra en återhållsam prispolitik. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 a vid utskottets hemställan under C.

Herr talman! Efter detta intressanta anförande av herr Åkerlund i egenskap av ekonomisk fackman är min avsikt närmast att uppehålla mig vid de praktiska förslag som vi lägger fram i våra partimotioner för att om möjligt åstadkomma stabilisering i den ekonomiska politiken. Såsom framgår av vårt motionspar I: 1290 och II:1501 har statens finansiella politik under de senaste åren, liksom i början av 1960-talet, inte motsvarat naturliga konjunkturpolitiska krav. Budgeten var starkare under de fallande och svaga konjunkturerna 1966 68 än under de senaste årens högkonjunktur. Statens kraftiga upplåning under budgetåret 1969/70 har säkerligen medverkat till övertrycket inom konjunkturen och bristen i den svenska bytesbalansen. För att motverka denna ogynnsamma utveckling har regeringen i huvudsak litat till en mycket hårdhänt kreditåtstramning, höga räntesatser och en extra investeringsavgift på viss byggnadsverksamhet. Men det är alltså först nu som regeringen föreslår en åtstramning med vanliga finanspolitiska medel. Bland ekonomiska experter har rått och råder en allmän uppfattning att finanspolitiken borde ha skärpts tidigare. Det är först nu efter valet som vi får veta att en ordentlig åtstramning måste till om ekonomin skall komma i balans. Som situationen utvecklat sig måste de åtstramningsåtgärder som nu satts in i huvudsak accepteras. Ingen är betjänt av att inflationen får fortsätta att galoppera och att prisstoppet förvandlas till en djungel av regleringar. Ingen är betjänt av att underskottet i utrikeshandeln fortsätter att växa så att vi plötsligt står där en dag utan annan möjlighet än en devalvering, med de ytterligare prisstegringar och annat ekonomiskt elände som en sådan åtgärd för med sig. Dämpningen borde som sagt ha varit ett faktum för länge sedan. Men det är nu efter valet som också experternas varningar strömmar in. Senast har Bankföreningen, Industriförbundet och planeringschefen i finansdepartementet lagt fram sin syn på det ekonomiska läget — och det blir sannerligen ingen Ang. den ekonomiska politiken vacker bild. Planeringschefen Höök deklarerar att vi måste uppnå balans i byteshandeln senast om fem år. För att detta skall bli möjligt måste handelsoch tjänstebalansen förbättras med ca 3 miljarder kronor. Industriförbundet understryker i sitt höstuttalande att minskningen i investeringsplanerna varit störst bland de små företag som ofta är lokaliserade till de s.k. stödområdena. En effekt av den hårda kreditpolitiken är dessutom att man försvårat situationen i de områden som redan är hårt drabbade. En expansiv politik av det slag som kanske kommer att behövas under den konjunkturavmattning vi väntar under 1971 blir omöjlig på grund av de påfrestningar på valutareserven som skulle bli följden. Regeringen talade i valrörelsen ofta om att oppositionspartierna svartmålade det ekonomiska läget. Så var det ju ingalunda. Läget har sedan länge varit sådant att en hård sanering av den svenska ekonomin varit nödvändig. Ju längre man väntar, desto beskare blir medicinen. Sedan länge har också åtgärder föreslagits, bl.a. från vårt håll, för ekonomisk stabilisering. Vi har erbjudit regeringen förhandlingar och gemensamt ansvar för de åtgärder som kunde befinnas erforderliga. Men regeringen har som bekant inte visat sig vara intresserad härav, och enligt utskottsmajoritetens uppfattning har vår motion inte på ett konkret sätt klargjort vilka uppgifter en stabiliseringskonferens skulle ha. Det sägs också att en sådan konferens sannolikt inte skulle kunna bidra till samhällsekonomisk stabilitet, särskilt med beaktande av nu rådande förhandlingsläge. Vi har åtskilliga gånger, senast i den allmänpolitiska debatten i denna kammare den 28 oktober, redovisat vår syn på vad en sådan konferens innebär. Den innebär i korthet, som också framgår av reservationen, att organisationerna bör ges information om regeringens ekonomiska politik och de sannolika verkningarna därav. Informationen bör lämnas vid en konferens där företrädare för regeringen, de politiska partierna, arbetsmarknadens parter, näringslivet och ekonomisk expertis samråder om den ekonomiska situationen och om de problem som denna medför. En sådan konferens skulle med all säkerhet också bidra till samhällsekonomisk stabilitet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen under A i utskottsutlåtandet. I vår motion berörs också industrins investeringar. Det är ju så att industrins investeringsvilja successivt har försvagats.

Det är mot denna bakgrund som vi anser det nödvändigt att prioritera industriinvesteringarna. Det påpekas ju också i propositionen att resurser medvetet bör styras över till exportindustrin och till en utlandskonkurrerande hemmamarknadsindustri. Den hårda kreditpolitiken har medfört, såsom framgår av utskottsutlåtandet, ett minskat finansiellt utrymme för näringslivets investeringar, varvid särskilt de mindre och medelstora företagen drabbats. De mindre företagens andel av kreditmarknaden motsvarar inte deras produktionsinsats och inte heller deras andel av sysselsättningen inom industrin. Kreditmarknadens totala utlåning till industrin uppgick exempelvis vid slutet av 1965 till 12,6 miljarder kronor. De mindre industriföretagen fick av detta låna 1,9 miljarder kronor, dvs. 15 procent. Men samtidigt svarade dessa företag för cirka 22 procent av industri De mindre företagens betydelse för svenskt näringsliv underskattas ofta. Näringslivsdebatten sysslar i hög grad med storföretagen, och man glömmer lätt bort att av landets cirka 27000 egentliga industriföretag — utöver hantverksföretagen — har cirka 25 000 mindre än 50 anställda, utgörande 90 procent av det totala antalet. De mindre företagen är en så betydande del av det svenska näringslivet och produktionen att deras finansieringsproblem bör beaktas. Åtgärder bör därför enligt vår mening vidtas för att åstadkomma ett ökat finansiellt utrymme för näringslivets investeringar, och detta bör ske bl.a. genom att stimulera det enskilda sparandet. Utskottet ansluter sig helt till den uppfattning som har framförts i motionen vad gäller sparstimulerande åtgärder och tillstyrker motionen i denna del. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan under B. När det så gäller utskottsutlåtandet under C, som avser lättnader i kreditrestriktionerna, är vår uppfattning den som framgår av reservationen 3 )b. Jag har tidigare i mitt anförande berört industrins investeringsbehov, och jag kan därför här nöja mig med att konstatera att den strama kreditpolitik som nu förts en längre tid är ett uttryck för en bristande balans vid avvägningen av de olika medlen inom ramen för en i och för sig nödvändig restriktiv ekonomisk politik. Men som botemedel mot inflationen har man tillgripit hårda kreditrestriktioner, och det är här näringslivet och främst de mindre och medelstora företagen som kommer i kläm. Kreditpolitiska åtgärder har varit nödvändiga, men fortsatt skärpning kommer att få allvarliga konsekvenser för landets ekonomi. Jag anser att tiden är inne att lätta på kreditrestriktionerna för att ge ökat utrymme åt industrins investeringar och därigenom skapa förutsättningar för att bl.a. återställa balansen i utrikeshandeln. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3 b under punkten C.

Herr talman! Riksdagen har redan under årets höstsession vid upprepade tillfällen haft anledning att diskutera det ekonomiska läget och den ekonomiska politikens anpassning till detta. Det skedde bl.a. i samband med att riksdagen fattade beslut om en skärpning av finanspolitiken, där de viktigaste inslagen var en höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften, av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen, av energiskatten, av skatten på vin och sprit samt av beskattningen på motorbränsle. I anledning av finansministerns proposition om dessa åtgärder väcktes ett antal motioner, av vilka några helt eller delvis hänvisats till bankoutskottet. De innehåller yrkanden om ekonomiskpolitiska åtgärder utöver dem som regeringen föreslagit och som riksdagen alltså redan fattat beslut om. Med hänsyn till de debatter som redan ägt rum i riksdagen i höst har jag, herr talman, ingen anledning att gå in på någon utförligare diskussion av det aktuella konjunkturläget och de närmaste utsikterna för framtiden i detta hänseende. Man blev måhända något chockerad av herr Åkerlunds pessimistiska tongångar vad det gäller den ekonomiska utvecklingen, men i övrigt måste jag säga, att jag beundrar herr Åkerlunds kunnighet på detta område. Den har tillfört debatten oerhört mycket sakkunskap. Motionärerna diskuterar mer eller mindre utförligt den ekonomiska situationen, men utskottet har funnit att de bedömningar som redovisas inte på något avgörande sätt skiljer sig från dem som regeringen gett uttryck för. När det gäller uppläggningen av den ekonomiska politiken råder, såvitt jag kan se, enighet om de stora linjerna. Jag vill särskilt notera att oppositionen är ense med regeringen om behovet av en finanspolitisk åtstramning, vilken alltså har beslutats. Moderata samlingspartiet har visserligen skilt ut sig när det gäller metodiken för att åstadkomma åtstramningen, men detta finns det väl inte behov av att närmare diskutera nu. Jag vill bara konstatera att moderaternas förslag — besparingar inom den offentliga sektorn och stimulans av det enskilda sparandet — knappast framstår som realistiska alternativ till regeringens politik. I vissa av de motioner som utskottet behandlat framställs krav på särskilda ekonomisk-politiska åtgärder. Från samtliga borgerliga partiers sida har man sålunda fört fram idén att regeringen skulle sammankalla en s.k. stabiliseringskonferens med företrädare för regeringen, de politiska partierna, arbetsmarknadens parter, näringslivet och ekonomisk expertis. Man tycks mena att en sådan konferens skulle kunna spela en stor roll i nuvarande läge inför de förestående avtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Men vilka konkreta uppgifter en sådan konferens skulle kunna fylla har motionärerna enligt min uppfattning uttalat sig mycket vagt om. Man säger att organisationerna på arbetsmarknaden skulle ges information om regeringens politik och verkningarna av denna. Men, herr talman, regeringens ekonomiska politik är, såvitt jag förstår, mycket välkänd. På den punkten skulle stabiliseringskonferensen därför inte kunna bidra med något nytt. På vilket sätt konferensen skulle kunna bidra till den samhällsekonomiska stabiliteten har heller inte klargjorts. Herr talman, av vad jag har sagt framgår att jag inte tycker att förslaget kan ses som något särskilt konstruktivt bidrag i den ekonomisk-politiska diskussionen. Ett annat konkret förslag som aktualiserats gäller tanken på ett värdefast statligt obligationslån. Man ser detta som en sparstimulerande åtgärd, vilken skulle ha en stabiliseringspolitisk effekt även på kort sikt. På denna punkt vill jag erinra om att på riksdagens bord ligger ett förslag från Kungl. Maj:t som avser en särskild premiering av frivilligt banksparande av överskjutande preliminär skatt enligt årets taxering. Insättarna föreslås få en särskild skattefri sparpremie och få delta i vinstutlottningar. Detta förslag skulle enligt min uppfattning, åtminstone på kort sikt, tillgodose en del av motionärernas krav. Härtill kommer att invändningar kan resas mot värdesäkra lån. Sådana lån skulle kunna medföra problem såväl från kreditmarknadssynpunkt som för den ekonomiska politiken. Jag är alltså inte beredd att förorda emissioner av värdesäkra lån. En huvudpunkt i motionerna är att lättnader i de nuvarande kreditrestriktionerna krävs. Det hänvisas till behovet av ökade investeringar inom näringslivet och till att kreditåtstramningen hämmat dessa investeringar. Vi är väl alla ense om att den kreditpolitik som har bedrivits har begränsat det finansiella utrymmet för bl.a. näringslivet. Det är väl också klart att särskilt de mindre företagen i vissa fall kan ha ställts inför svårigheter med sin finansiering. På den punkten torde det ha ett visst värde att meddela de nya initiativ som finansministern har tagit genom att göra det möjligt för Företagskredit och Industrikredit att utöka sin utlåning med 1 600 miljoner kronor. Men, herr talman, kreditåtstramningen är naturligtvis inget självändamål. Konjunkturläget har krävt och kräver en restriktiv kreditpolitik för att hindra att vi lever över våra tillgångar. Nu har statsmakterna fattat beslut om finans politiska åtstramningsåtgärder, och ett av syftena med dessa är ju att skapa förutsättningar för en lättnad i kreditpolitiken. Det är också min förhoppning att det skall vara möjligt att återgå till en mera normal situation på kreditmarknaden. Men det måste enligt min uppfattning i första hand ankomma på bankofullmäktige att göra de bedömningar som krävs och fatta de konkreta besluten på det kreditpolitiska området. Sedan vill jag erinra om att kreditrestriktionerna inte utgjort något hinder för en inte oväsentlig uppgång i näringslivets investeringar. Därtill har särskilda åtgärder vidtagits med sikte på de mindre och medelstora företagens kreditbehov. Jag nämnde just möjligheterna för Industrikredit och Företagskredit att öka sina utlåningar. Utskottet avstyrker motionärernas krav på uttalanden från riksdagens sida om kreditpolitiken. Mot detta ställningstagande har två grupper av reservanter anmält sig. I reservationen från moderata samlingspartiets företrädare i utskottet anser man att kreditåtstramningen fortfarande är ett nödvändigt inslag i en återhållande ekonomisk politik. Reservanterna anser emellertid att näringslivets kapitalbehov omedelbart måste tillgodoses i ökad utsträckning. För att åstadkomma detta förordar man en omfördelning av kreditgivningen från bostadsbyggandet till i första hand industrins investeringar. En sådan lösning framstår enligt min uppfattning som ganska märklig. Riksdagen har ju fattat beslut beträffande bostadsbyggandets omfattning, och därvid har riksdagen också ansett att ett kreditutrymme skall beredas för det bostadsbyggande som har beslutats. Enligt de riktlinjer som tillämpats under 1960-talet har de organ som handhar kreditpolitiken att bereda utrymme för bl.a. bostadsbyggandets och statens upplåning. Majoriteten i utskottet är således inte beredd att medverka till någon ändring beträffande dessa riktlinjer. Bostadsbyggandet bör alltså få de krediter som behövs. I reservationen från utskottets centerpartistiska och folkpartistiska ledamöter vill man inte strypa kreditförsörjningen till bostadsbyggandet. Man vill i stället öka tillförseln av krediter till industrins investeringar genom att öka det totala kreditutrymmet. Man förordar alltså en lättnad i kreditrestriktionerna, och man tycks anse att förutsättningarna för en sådan lättnad nu föreligger. Herr talman! Jag har redan med vad jag tidigare sagt utvecklat den syn jag har på frågan om i vilken ordning en uppmjukning i kreditrestriktionerna skall komma till stånd när förutsättningarna för en sådan uppmjukning är för handen. Därav följer att utskottsmajoriteten inte kan vara med på reservanternas uppläggning. Herr talman! Med detta vill jag beträffande punkten B i utskottets hemställan yrka bifall till reservationen samt yrka bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Jag har några ord att säga med anledning av den blanka reservation som i detta ärende har avgivits av mig och herr Brundin. Förslaget till lag om förenklad aktiehantering behandlas i tre utlåtanden, nämligen bevillningsutskottets betänkande nr 56, bankoutskottets utlåtande nr 57 och första lagutskottets utlåtande nr 62. Jag har inte kommit åt att ge min mening till känna i något annat sammanhang än vid bankoutskottets behandling av detta ärende. Dess behandling berör endast en detalj i komplexet, nämligen ett bemyndigande dels för Kungl. Maj:t att träffa avtal om drivande av värdepapperscentralen VPC, dels för riksgäldskontoret att utfärda garantiförbindelse på 10 miljoner kronor. Jag biträder bankoutskottets yrkande i denna del. Jag vill emellertid anlägga ett par andra synpunkter på hela frågan, varav åtminstone den ena faller inom bankoutskottets allmänna ram och berör näringspolitiken.

Det är detta denna fråga berör. Första lagutskottet värjer sig, tycker jag, nästan krampaktigt mot motionärernas attacker genom att säga att de nya reglerna om aktiebok i praktiken leder till ökad insyn i fråga om ägarstrukturen och att varken fondbörsutredningen eller Kungl. Maj:t har haft för avsikt att ta ställning till insynsfrågan. Det sistnämnda må nu vara riktigt, men jag kan inte förstå varför det första momentet i första lagutskottets utlåtande skall framhållas såsom någonting förnämligt och positivt, nämligen detta om att få ökad insyn i företagens ägarförhållanden. Jag tycker för min del att det är beklagligt att ställning inte har tagits till insynsfrågan, och i synnerhet tycker jag det är beklagligt att inte integriteten har skyddats bättre. Med den ökade insynen till följd av det nya systemet prisger första lagutskottet i själva verket aktieägarens, som jag tycker, självklara rätt att få sköta sina affärer utan att det allmänna eller nyfikna människor i mer eller mindre tveksamma syften kan granska hans affärer. Affärshemligheter får ju finnas i andra sammanhang men inte för aktieägare, förefaller det. Denna fråga är emellertid enligt min mening viktigare än så. Det är en fråga om den personliga integriteten i dataåldern. eller annan identifikation. Har nu någon mer än 500 aktier i ett företag äger alltså vem som helst som har köpt t.ex. en aktie i företaget rätt att få se detta genom att kostnadsfritt få utskrift av aktieboken. Aktieägare kan inte undandra sig registrering, ty då får han ingen utdelning på sina papper. Det är alltså mycket lätt att skaffa uppgifter om personer, vilkas affärer någon vill hålla reda på även kontinuerligt. Man kan i fortsättningen följa hur personer med något större kapital placerar sina pengar. Enligt min mening måste privatpersoners integritet skyddas bättre än vad som blir fallet med det föreslagna systemet. Jag tror att på den punkten måste justitieministerns halva löfte i en interpellationsdebatt alldeles nyligen komma till uttryck i praktiskt handlande mycket snart. Den näringspolitiska synpunkten gäller mera allmänt aktieägarens ställning. Det föreslagna systemet med certifikat har obestridliga fördelar. Det blir billigare att betala utdelningar och göra emissioner. Men å andra sidan — och det bör också framhållas här — kommer aktiens karaktär av negociabelt papper att försämras. Visserligen kan man kräva att få certifikat på varje enstaka aktie man äger, men det är ett ganska opraktiskt system att utnyttja. Det är tvivelaktigt om det kommer att gå att genomföra försäljningar med snabbhet, enär man måste gå omvägen över VPC för att få ett certifikat som lyder på det antal aktier man vill sälja, och det kommer att ta tid. även andra överlåtelser, t.ex. genom arv och gåva, kommer att bli ”bökiga”. Pappersexercis är sannolik. Även om jag allmänt tycker att ett certifikatsystem har fördelar, så kan jag inte komma ifrån intrycket att aktieägarens intresse inte särskilt väl beaktas av fondbörsutredningen. Såvitt jag kan finna kan ingen av utredningens elva ledamöter sägas vara i verklig mening representant för aktieägarna. Det är nog litet egendomligt med tanke på att denna utredning dock sysslar med många människors högst betydande och viktiga intressen. Jag skall bara peka på en liten detalj. Certifikatsystem finns i USA, och där fungerar det bra. Men varför fungerar det bra? Jo, därför att utbetalningarna sker kvartalsvis. Man får pengarna sig tillsända per check med posten, alltså direkt i brevlådan. I Sverige sker utbetalning en gång om året i efterhand, och frågan kan väl ställas varför inte fondbörsutredningen också framhävt möjligheten att mera konsekvent gå in för det amerikanska systemet. I de amerikanska storbolagen behandlas aktieägare förnämligt. Från bankoutskottssynpunkt vill jag framhålla ytterligare en sak. Vissa svenska bolag behöver otvivelaktigt söka sälja en del aktier utomlands. Jag är inte alldeles övertygad om — på skäl som jag här har redovisat — att utländska aktieplacerare kan känna sig helt till freds med ett öppet system, sådant som det riksdagen nyss har beslutat. Nu är detta system dess bättre inte obligatoriskt, varför de storbolag som kan behöva gå ut över vårt lands gränser har möjlighet att begagna det gamla systemet. Det är naturligtvis litet omodernt, men det kan finnas skäl för dessa bolag att studera det nya systemets verkningssätt innan de gör en övergång. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har önskat att få dessa synpunkter vidarebefordrade via protokollet. att i skrivelse till regeringen anhålla om en omarbetning av lagen om kollektivavtal av den 22 juni 1928 i syfte att i första hand ur nämnda lag avlägsna § 4, gällande förbud mot att under avtalstid tillgripa arbetsinställelse; samt att i samband med kollektivavtalslagens omarbetning en översyn och revi

Herr talman! Reglerna för åldersgränser för olika typer av körkort är invecklade redan i den nuvarande, ännu gällande utformningen. Det principbeslut som riksdagen fattade våren 1967 har inte gjort reglerna enklare, men förmånligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. En fråga var mycket omtvistad inför 1967 års principbeslut, nämligen åldersgränsen för rätten att köra buss i yrkesmässig trafik. Resultatet då blev att riksdagen uttalade sig för ett bibehållande av 21 år som åldersgräns för bussförare. Den utredning som låg till grund för 1967 års beslut hade förordat 19 år, och remissinstanserna hade delade uppfattningar. Förra årets riksdag beslöt att myndighetsåldern skulle sänkas till 20 år, och samtidigt sänktes 21 årsgränsen i en lång rad författningar till 20 år. I sammanhanget kanske man kan säga att man glömde bort 21-årsgränsen för bussförare. Detta har nu rättats till genom förslag om bifall till den motion som jag har väckt, och jag har i utskottet ansett mig böra för närvarande godtaga den kompromiss som 20-årsgränsen för bussförare innebär. Min motion syftade emellertid längre, nämligen till en 19-årsgräns under förutsättning att körkortsaspiranten erhållit utbildning i yrkesskola. Jag vill uttrycka förhoppningen att man för att för framtiden kunna säkra tillgången på bussförare kommer att hålla möjligheten, eventuellt dispensvägen, öppen för en 19-årsgräns för bussförare. Kan man tillåta att en 19-åring kör en privatägd långtradare med släpvagn, bör man också kunna tillåta en 19-åring som genomgått en grundlig utbildning att köra en buss. I motionen har jag behandlat inte bara körkortsåldern, utan även frågan om utvidgad utbildning av bussförare inom yrkesskolans ram. I denna del är remissinstanserna och utskottet utomordentligt positiva, vilket jag med tacksamhet noterar, herr talman. Jag har tolkat utskottets skrivning så, att det nu ankommer på kollektivtrafikföretagen att i samarbete med vederbörande skolmyndigheter se till att en utvidgad utbildning av bussförare kommer till stånd inom yrkesskolans ram. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Skogsbrukets lönsamhet har varit föremål för mycken debatt i olika sammanhang och utifrån flera olika utgångspunkter. I de två motionspar som vi nu behandlar tar man upp de statliga skogarnas lönsamhet i jämförelse med likvärdiga skogsallmänningar. Enligt en utredning som genom Norrbottens landstings försorg företogs åren 1967—1968 visade allmänningsskogarna en avsevärt högre lönsamhet än deras statliga motsvarighet. Utredningen har utförts av skoglig expertis, och man kan till en början notera att eftersom den företogs genom landstingets försorg kan man också förutsätta att det förelåg en från början saklig önskan att mäta den faktiska lönsamheten utan sidoblickar på ägandeformer. Man kan även konstatera att de mätbara objekten haft likvärdiga naturliga förutsättningar. Vad kan då vara orsaken till de så väsentligt skilda resultaten? Vi kan först se hur allmänningsskogarna förvaltas. Det finns skilda slag av allmänningsskogar, men deras förvaltningsorganisation är väsentligen lika uppbyggd. Man har en förtroendevald styrelse som väljs på samfällig stämma. Denna styrelses arvode uppgår i regel till blygsamma belopp. Direkt under denna styrelse arbetar så den förvaltande och den i skogsdriften verksamma personalen. Avståndet mellan styrelsen och dess personal är alltså mycket kort, ett förhållande som säkerligen är av stor betydelse. Det fanns särskilt tillfälle att lägga märke till detta vid LKAB-konflikten för snart ett år sedan. Åtgärder och beslut i fråga om driften kan fattas på kort tid om så erfordras. Den arbetande personalen och styrelsens ledamöter känner ofta varandra väl och tillhör samma grupp av människor. Avståndet mellan arbetare och styrelse är alltså kortaste tänkbara. Domänverkets administration har en helt annan och mer byråkratisk uppbyggnad med flera led av tjänstemän på olika nivåer. Att en sådan administration blir dyrare torde inte kunna undvikas. I utskottsutlåtandet återges uttalanden av jordbruksutskottet i anledning av motioner till proposition nr 103 av år 1968 vari sägs, att jordbruksutskottet efter hörande av de olika skogsintressena fann att det inte förelåg grundad anledning anta att någon särskild skogsägarkategori skulle vara bättre skickad att nå bättre resultat än annan. Detta uttalande avsåg motioner i vilka man ifrågasatte effektiviteten av de statliga skogsföretagen. Samma mening ville man dock från socialdemokratiskt håll inte hävda vid behandlingen av under fjolåret väckta motioner i vilka begärdes utredning rörande ägandeförhållandena inom den svenska skogsnäringen i syfte bland annat att öka samhällets innehav av skog. Man var då övertygad om att det statliga skogsbruket kunde bedrivas mer rationellt än privatskogsbruket, bland annat till följd av mindre ägosplittring. Vilka är då kriterierna för lönsamhet? Om det mindre skogsbruket kan leverera råvaran till industrin till samma pris som det statliga skogsbruket och ändå få en större nettoavkastning än det statliga — och detta även på jämförbara orter — hur kan man då påstå att privatskogsbruket är mindre effektivt? Man gör först påståendet i den riktning som man politiskt önskar, och därefter söker man åstadkomma en bevisning i stället för att bevisningen i sig själv skulle utgöra grund för påståendet. Vilken den politiska viljeinriktningen är framgår ju klart av vad jag tidigare återgivit: att utöka det statliga innehavet av den svenska skogen där slutmålet är socialisering. I föreliggande utlåtande framhålles att enbart driftresultatet av skogsbruket knappast kan anses vara en tillräcklig grund för överväganden om ändring av ägarförhållandet inom =:skogsbruket. Skogsbrukets funktion som råvaruleverantör till industrin och som sysselsättningsbefrämjande faktor får sålunda inom den statliga sektorn anses ha större betydelse för bedömningen. Här vänder man alltså på steken. Vissa gånger är effektiviteten det enda saliggörande. Men i fråga om skogsbrukets betydelse har vi ändå samma uppfattning, fast inte att det bara gäller inom den statliga sektorn utan i vidare bemärkelse. Som sysselsättningsbefrämjande faktor har skogsbruket stor betydelse särskilt för deltidsjordbruket i kombinationen jordbruk-skogsbruk. Om vi även här kan enas om att denna brukningsform är nödvändig för stora delar av skogslänens glesbygder så är det bra. Motionärerna har hemställt om en utredning beträffande lönsamheten av det statliga skogsbruket i förhållande till enskilt skogsbruk. Majoriteten av utskottsledamöterna har inte velat bifalla att en sådan undersökning skulle få ske. Om man är så helt övertygad om att det statliga skogsbruket är förmera och mer effektivt än det enskilda, då borde man vara glad över att en utredning kommer till stånd för att också få bevis för det. Man kan misstänka att utskottet innerst inne inte vill tillsätta en utredning därför att en sådan skulle kunna bevisa något som man inte vill ha bevisat. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag är givetvis tacksam för utskottets ställningstagande. I motionerna diskuterar man från utgångspunkter som i och för sig skulle motivera en analys här i dag av sakläget. Dessutom har herrar Nils Nilsson och Eskilsson anfört synpunkter som sannerligen lockar dem som är engagerade i skogsnäringen och skogsnäringspolitiken till debatt. Jag tycker emellertid, herr talman, att eftersom det väl är en tryggad majoritet för utskottets avslagslinje bör vi spara den stora holmgången med varandra till dess att skogspolitiska utredningen lagt fram sitt förslag och vi fått en proposition på grundval av den. Då tror jag att särskilt herr Nilsson men i viss mån även herr Eskilsson på en rad punkter som har vidrörts i dag kommer att tala med mycket mindre bokstäver. Jag försäkrar nämligen att det är tongångar som snart ingen kommer att stå för på ansvarigt håll. När det gäller domänverket vill jag ändå, herr talman, framföra en kort replik — det kliar i mig. Här framställer herr Eskilsson situationen ungefär så, att det är mindre lönsamt med domänverket som ägare av skogstillgångarna. Herr Eskilsson menar tydligen att verkets skogar sköts sämre. Detta har vi diskuterat åtminstone ett par gånger här i kammaren sedan jag kom hit. Inga nya argument har kommit till. Inga nya ur domänverkets synpunkt negativa erfarenheter har kunnat framhållas. Det är gammal skåpmat man kör med. Om det, herr Eskilsson, finns vissa markområden som är att hänföra till nollområden och som det alltså ur nationalekonomisk synpunkt är orimligt att satsa pengar och arbete på, är väl detta inte ett bevis på misskötsel från domänverkets sida. Här gäller det ju att göra en samhällsekonomisk värdering. Om alla företagare i landet därvidlag uppträdde på samma sätt som domänverket, skulle vår sociala och ekonomiska situation vara mycket bättre än den är. Vidare finns det skogsägare i Norrbotten, och för övrigt i hela Norrland, som har relativt sett mycket gynnsammare marker med god tillväxt men som uppträder som om det vore nollområden. Man vägrar avverka, fastän industrin ropar efter råvara. Det är faktiskt ett mycket allvarligare problem att vissa privata skogsägare inte utnyttjar de reala resurserna effektivt. Det problemet är betydligt allvarligare än den ineffektivitet som man här anklagar domänverket för därför att domänverket bedriver en samhällsekonomiskt vettig näringspolitik. Jag ber, herr talman, att få ansluta mig till utskottets ställningstagande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna fråga, men herr Yngve Perssons inlägg gjorde att jag inte kunde sitta stilla i min bänk. Herr Persson talade om gammal skåpmat och kritiserade yttranden som tidigare fällts av företrädare för reservanterna. Men, herr Persson, vore det inte bra med en utredning som visade kanske just vad herr Persson vill få fram? I stället för att här ta upp en diskussion i denna fråga, bör en utredning göras som visar vilken av parterna som har rätt. Med hänsyn härtill har jag ställt mig bland reservanterna — upplysning skadar ju aldrig.